Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om hon nog har en insikt om att jag hade önskat någonting mer. Utan svensk åkerinäring hade vi inte haft någon mjölk på frukostbordet, någon glass i kiosken den vackra sommardagen eller andra viktiga förnödenheter som vi behöver införskaffa. Det är en nyckel i ett modernt samhälle att distribution och transporter fungerar. Det är också en viktig bransch ur sysselsättningssynpunkt, med 116 000 förare i 10 000 företag. I snitt är det fem bilar som arbetar. Det är alltså en viktig småindustriell verksamhet vi talar om. Det är en bransch som i dag är i djup kris. Den tidigare svenska internationella trafiken är utraderad. Nu är inrikestrafiken utrotningshotad. År 2011 hade vi 200 konkurser. I dag har 40 procent av företagen lönsamhetsproblem. Orsaken till detta är ensidigt lönedumpning och social dumpning av marknaden som leder till bristande respekt för vilotider och säkerhet samt usla villkor för chaufförer, som tvingas till ageranden som leder till brister i trafiksäkerhet. Vi hör om smuggling av alkohol och annat som drabbar ungdomar. År 2011 förlorade vi kanske 18 000 jobb, enligt branschen. Ropen kommer från både fackliga organisationer och branschorganisationer: Gör någonting nu! Tillståndet är nu sådant att man handlar med bilar och omregistrerar bilar i utlandet som används till reguljär inrikestrafik utan att erlägga några avgifter och utan att kontrolleras. Det handlar om chaufförer som importeras, om uttrycket tillåts, med F-skatt eller så kallat falskt egenföretagande. Det finns betydande företag som kan ha nära 150 bilar men noll anställda. Jag vänder mig inte mot chaufförer från andra länder. Jag vänder mig mot de usla villkor som finns och den snedvridna konkurrens som hotar att slå ut hela näringen. Varför kan inte statsrådet nu ta ett initiativ till att Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen ska kontrollera verksamheterna bättre? Varför kan inte statsrådet nu ta fram ett förslag om att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige? Om dessa två åtgärder skyndsamt vidtas kan vi rädda en bransch som annars kan gå fullständigt förlorad.
Herr talman! Det är illa nog att många arbetstillfällen slås ut och att det sker en underbudskonkurrens där människor kör omkring med låga löner och dåliga villkor. Det som gör det ännu värre är att detta sker på svenska vägar i Sverige. Det innebär dessutom faror, inte minst när det gäller trafiksäkerheten. Mycket av detta handlar om att spara pengar. Man sparar in på säkerheten, som arbetsmiljövillkoren för chaufförerna när det gäller dygnsvila. Man driver de stackars chaufförerna till det yttersta, vilket riskerar att leda till att de blir totalt utmattade och inte sover ordentligt. Det handlar även om till exempel spännanordningarna man fraktar tungt lass med. Det riskerar att leda till att vi får allvarliga olyckor när man inte följer säkerhetskraven. Att frågan har så många dimensioner tycker jag gör den ännu mer angelägen. Det finns även indikationer på att en del av den oseriösa verksamheten har kopplingar till organiserad brottslighet. Det har till och med förekommit fall där fackligt aktiva blivit hotade för att de slår larm om de fruktansvärda förhållanden som många chaufförer arbetar under. När det gäller lastbilstrafiken är detta ett jättestort problem. Men även för de lite kortare transporterna, till exempel inom taxinäringen, finns det stora problem. Det är laglösheten som råder på många håll. Man trodde kanske på en del håll att det skulle bli bättre, att konkurrensen skulle leda till att det blev lägre priser för passagerarna, exempelvis inom taxinäringen, och att det skulle bli bättre även när det gäller längre transporter med till exempel lastbilar. Men vi kan se att det har blivit precis tvärtom. De som nu bönar och ber om regleringar och kontroller är den seriösa näringen. Det är näringen själv och de som arbetar där, inte bara de enskilda chaufförerna utan också större företag, som vädjar om en reglering. De seriösa företagen håller nämligen på att bli totalt utkonkurrerade av de oseriösa. Det är egentligen det allra värsta. De seriösa känner sig pressade att själva bli oseriösa för att över huvud taget klara konkurrensen. Valet står mellan att bli oseriös och att slås ut i konkurrensen. Det är ett fruktansvärt val som ingen någonsin ska behöva ställas inför. Men detta slår inte bara mot dem som jobbar med detta och riskerar att förlora jobbet och chaufförer som utnyttjas till det yttersta för att få lov att behålla jobbet. Till exempel har det blivit allt vanligare att utländska konferensdeltagare och turister blir lurade när de ska åka taxi. Det står en uppsjö av taxibilar vid stationerna i städerna, och de oseriösa kan direkt ringa in en passagerare som inte kan språket ordentligt och som inte kan geografin och vet hur mycket det kostar. Det finns fall där människor har fått betala många hundra kronor eller till och med tusentals kronor för en mycket kort resa. Inom lastbilsnäringen vet vi alla problem som finns med utnyttjande och säkerhetsproblem och att man inte betalar avgifter och inte följer gällande miljökrav. Det krävs därför en rejäl upprensning inom hela denna bransch.
Herr talman! Peter Persson talade lite grann om betydelsen av bra transporter. Naturligtvis är en förutsättning för företag att kunna verka och växa att det finns bra transporter och en god infrastruktur. Det omvända rådde naturligtvis hösten 2008 på marknaden. Den finansiella och ekonomiska krisen fick direkt konsekvenser för företagandet, inte minst exportsidan, vilket påverkade hela transportsektorn. Nu kan vi förvisso se, inte minst inom åkerinäringen, att man är tillbaka igen och har återhämtat sig till de nivåer som fanns före krisen. Det är i stort sett gott. Grunden för bra företagande inom åkeribranschen är att vi har tillväxt i landet och ett bra näringsliv i övrigt så att man de facto har något att transportera. Den bild som Peter Persson ger av det osunda delar jag. Det är aldrig sunt om oseriösa riskerar att konkurrera ut dem som verkligen följer de regelverk som gäller. Jag tycker att vi ska vara mycket noga i denna debatt så att den inte bara handlar om utländska åkare. Detta måste gälla oavsett nationalitet och varifrån man kommer. Alla ska följa de regler som gäller. I mina kontakter inte minst med åkerinäringen är vi rätt överens om att vi har en bra lagstiftning och att det i grunden finns bra regler. Problemet uppstår när uppföljning, tillsyn och påföljd inte sker när det gäller den som faktiskt inte sköter sig. Peter Persson säger att vi borde kontrollera bättre nu. Men det är precis det som ingår i det uppdrag som har getts till Transportstyrelsen tillsammans med Rikspolisstyrelsen att titta på regelefterlevnaden. Det är det första som man ska återkomma med senare i höst. I mars nästa år ska vi ha med oss förslagen och det som möjligtvis behöver göras om. I detta arbete är det flera olika myndigheter som är med i ett samråd. Men i början av våren har det också varit ett stort aktörsmöte där även åkerinäringens olika företag har varit med. Vi ser det som viktigt att göra något gemensamt åt detta. När det gäller det som Hillevi Larsson är inne på vill jag bara påminna om de senaste lagförändringarna som ni här i riksdagen har genomfört under våren och som redan har trätt i kraft från den 1 juni i år. Det gäller bland annat vägarbetstidsbestämmelserna som gäller från den 1 juni och som också gäller egenföretagare. Men vi har också fått en ny lag för yrkestrafik där vi gjorde ett förtydligande i fråga om en ny taxitrafiklag. Jag skulle gå över till taxifrågan. I uppdraget som gavs till Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen handlar det om yrkestrafik på väg. Det gäller alltså åkare i lastbilsföretagande, taxi men också buss. Man ska titta på regelefterlevnaden och se hur det ser ut i fråga om tillstånd. Dessutom kommer direktiven i fråga om hur , inte om längre, redovisningscentraler ska kunna tas i bruk. Detta är man positiv till också från taxibranschen. Jag har förstått från svensk taxi att branschen själv inte önskar en prisreglering. Får man en maximisättning i fråga om pris riskerar det att ta bort de incitament som finns för dem som vill ge mer eller bättre service. Däremot finns det fortfarande krav på att information om avtal och pris som gäller ska vara mycket tydlig. Även där måste vi tillsammans jobba mer med information.

Herr talman! I dag fick jag en artikel skriven i går, tror jag, från en av de ledande i Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg, Thomas Morell. Jag blev lätt chockad när jag läste vad han har skrivit. Han skriver bland annat: "De en gång så stolta visioner om hög trafiksäkerhet och god miljöhänsyn, har helt hamnat på skam. På bekostnad av säkerheten främjas i dagsläget billigaste transporten." Han beskriver ett ekipage som förra veckan lämnade Göteborgs hamn med 28 ton frätande syra. Föraren hade över huvud taget inte de certifikat som krävdes. Fordonet var inte skyltat på rätt sätt. En förare från ett annat europeiskt land kör inrikes i Sverige, anställd av ett bemanningsföretag i ett annat land med uppdrag att köra lastbil i Sverige. I samband med anställningen utfärdades körkort, förarkort och så kallat ADR-intyg för att få köra farligt gods. Han har inte genomgått någon av dessa utbildningar, och dessa handlingar är naturligtvis utfärdade av en mindre noggrann affärsman. Jag vill erinra statsrådet om att jag inledningsvis sade att jag inte vänder mig mot chaufförerna, utan jag vänder mig mot chaufförernas villkor. Det som jag här beskriver är en enskild förare som är arbetslös i vår stora värld och som rekryteras och utnyttjas å det grövsta i vårt land. Det är naturligtvis den som står för exploateringen som jag vänder mig mot. Det finns två instrument för att åtgärda det omgående och nu, nämligen genom en tydligare, tätare och bättre kontroll. Sedan inser jag att rättsverkan tar tid. Men nu ska man vänta till mars nästa år med redovisningen från Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen när branschen i dag blöder. Jag skulle kunna fortsätta att redogöra för en katalog av liknande upplevelser. Detta är en senfärdighet som kommer att leda till att riksdagen inte kommer att fatta ett beslut förrän någon gång på hösten 2013. Ska vi låta över 100 000 chaufförer och ett stort antal småföretag - kanske upp mot 8 000-10 000 - haverera för att vi inte tar ett ansvar? Jag upprepar: Är statsrådet beredd att driva och genomföra en förändring av lagstiftningen innebärande att det i Sverige är svenskt kollektivavtal som gäller, alltså i riktning mot det som holländarna tidigare har gjort, nämligen att den som kör ett ekipage också ska vara anställd av företaget och omfattas av arbetsrättsliga trygghetsförhållanden? Är statsrådet beredd att omgående, mot bakgrund av alla larmrop, förstärka de ofullständiga initiativ som regeringen har tagit för att försöka värna denna bransch?

Herr talman! Det finns många problem i detta. Ett av problemen är fusket med F-skattsedlar där man på papperet är egen företagare - som egen företagare sätter man själv sin lön - men i praktiken är anställd av en oseriös firma som använder F-skattsedel för att hålla kostnaderna nere, inte minst lönerna. Detta är ett område som behöver kontrolleras noggrannare, alltså utfärdandet av F-skattsedlar och kontrollen av att man verkligen är egenföretagare och inte anställd. Jag skulle gärna vilja koppla in även Arbetsmiljöverket eftersom detta handlar mycket om arbetsmiljövillkor och säkerhet. Tyvärr har nedskärningarna inom Arbetsmiljöverket lett till att de inte hinner med så många kontroller. Det räcker inte med katastrofutryckningar när det har skett en allvarlig olycka, utan vi måste också arbeta förebyggande och göra stickprovskontroller. Problemet är så utbrett att man redan med stickprovskontroller kan ringa in väldigt många av de oseriösa. Precis som Peter Persson säger: Ta tag i de här problemen så snabbt som möjligt med tanke på att det med tiden bara blir värre och värre! Vi ska inte gå in och kontrollera exakt vilka priser som sätts på taxiresor. Men bakom extremt låga priser ligger, tyvärr, låga löner och utebliven skatt. Detta blir ett problem också för de seriösa. Hur ska de kunna konkurrera? Genom att kontrollera att skatt betalas och att det är rimliga avtal och löner som gäller kommer man runt problemet. Avslutningsvis önskar jag talmannen, ministern, ledamöterna och alla övriga en glad sommar. Vi ses igen i augusti när interpellationsdebatterna fortsätter.

Herr talman! Några av oss ska vara här också på torsdag. Trots bra inlägg från Hillevi Larsson och Peter Persson tänker jag lägga till ytterligare några ord. Jag och infrastrukturministern har vid ett flertal tillfällen tidigare diskuterat dessa frågor. Men ytterligare saker har hänt sedan dess. Nyligen var vi inbjudna till Sveriges Åkeriföretags och Transportarbetareförbundets gemensamma hearing om alla olagligheter som just nu pågår på våra vägar och som håller på att slå ut den seriösa näringen. Det är precis så som Catharina Elmsäter-Svärd säger, nämligen att vi inte ska skilja på svenska och utländska åkare, utan vi ska skilja på seriösa och oseriösa åkare. Vad som nu inträffar är att vi har en osund, olaglig och oseriös näring som håller på att konkurrera ut den seriösa näringen. Så här kan vi inte ha det! Lågt pris, billigt gods och billiga transporter har lett till att chaufförerna utnyttjas under slavliknande förhållanden. De får bo i sina bilar som kommer från Makedonien, Rumänien, Bulgarien och många andra länder. Dessa chaufförer utnyttjas som vore de slavar. Det finns exempel på att de tjänar 1 000 kronor i månaden. Det i sin tur leder till brottslighet, för man klarar sig inte på 1 000 kronor i månaden. Det här drar med sig smuggling - dieselsmuggling - samt narkotika och människohandel. Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetareförbundet gör nu en jätteinsats genom att peka på alla de här problemen. De polisanmäler också när de upptäcker vad som förekommer. Men de klarar inte detta själva utan behöver hjälp från polisen, Trafikverket, Transportstyrelsen, domstolarna och domstolsväsendet. De behöver helt enkelt en samordnare av allt detta. Vi socialdemokrater har föreslagit och även krävt i Sveriges riksdag att en nationell samordnare inrättas som ser till att tillsynen fungerar. I dag fungerar inte denna. Catharina Elmsäter-Svärd vurmar för de fria resorna inom EU. Det är inget som vi socialdemokrater inte sagt emot om resorna sker under kollektivavtalsliknande villkor och om det bara är cabotagetrafik och man sedan lämnar landet. Men de reglerna följs inte. Dessutom kommer chaufförer från länder utanför EU-27 som inte har rätt att köra på nämnda vis. De lever i landet. De smugglar in mat från andra länder. Även diesel smugglas in. De får bo i de bilar med vilka de ska utföra jobben. Just nu håller dessa åkare på att konkurrera ut den seriösa näringen. Vi kan inte ha det så här! Jag tror att det här finns alltsedan den olyckliga Lavaldomens tid. Sedan den domen kom har det gått käpprätt åt fel håll. Nu måste vi sätta klackarna i backen och säga: Nu ökar vi tillsynen. Nu ska vi se till att alla fordon kontrolleras så att alla följer de lagar och regler som vi har i detta land.
Herr talman! Peter Persson nämnde Thomas Morell. Också jag har ett flertal gånger träffat honom. Han är väl insatt i frågorna och en eldsjäl i sammanhanget. Återigen skulle jag vilja betona - jag tror att informationen inte fullt ut nått ut - kopplingen till om man väljer den billigaste transporten. Oavsett vad som ligger bakom finns det sedan i höstas ett strikt beställaransvar med straffpåföljd. Det innebär att också den som beställer transporter numera har ett mycket tydligare ansvar. Jag tror att det är bra i ena ändan för att möjligtvis komma bort från en del av det här. När det gäller diskussionen om farligt gods kan jag bara beklaga det som i sådana fall inträffat. Det finns mycket tydliga såväl internationella som nationella regler om vad som gäller avseende märkning och hur transporter med farligt gods får ske. Rikspolisstyrelsen har det ansvaret ända fram till lossningen. Också detta ingår som en del i uppdraget. Peter Persson säger att det blir för sent om vi ska vänta till mars 2013. Men uppdraget gavs i våras. Detta med regelefterlevnaden kommer redan efter sommaren. Till år 2013 ska vi vara klara med det som i sådana fall skulle behöva göras. Herr talman! Låt mig koppla till det som Monica Green var inne på. Monica Green nämnde att Socialdemokraterna har föreslagit att en nationell samordnare inrättas. Det var lite grann där diskussionen började. Åkeribranschen vill egentligen ha en myndighet likt vad man har i Tyskland. Men när vi fört diskussioner har det snarare gällt behovet av att samordna med de myndigheter som de facto finns och att de behöver jobba mer tillsammans. Egentligen var det kanske en ny myndighet man sökte. Hela tiden gäller det att se hur man kan följa upp och se till att den tillsyn görs som behöver göras så att man vet att tillsyn som inte görs som den ska göras får konsekvenser. Återigen nämns den holländska modellen. Nu, efter tre år, ska den utvärderas. Det är tveksamt om den kommer att hålla EU-rättsligt, men det tittar den holländska regeringen nu på. De fick sin slutrapport i mitten av maj. Frågan är vad statsrådet gör, alltså vad jag gör. Ja, ganska tidigt när de här frågorna kom till mig noterade jag bredden, att de sträcker sig över ett brett spektrum. Det gäller inte bara min roll som statsråd med ansvar för infrastruktur och transporter. Det gäller också justitieområdet, arbetsmarknadsområdet, skattedelen och många andra områden. Just därför jobbar vi internt mellan departementen med frågan. Vi jobbar tillsammans med de olika aktörerna. Det första var egentligen uppdraget till Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. När det gäller att samråda med andra myndigheter var Hillevi Larsson inne på frågan om inte Arbetsmiljöverket skulle kunna vara en del när det gäller att titta på konsekvenserna - då kanske inte kopplat bara till taxibranschen utan också till åkerinäringen. Ja, Arbetsmiljöverket är en av de myndigheter som ingår i samrådet - precis som Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, tullen och Kustbevakningen - för det här ger spår på väldigt många områden. När det gäller F-skattsedeln och fusket med F-skattsedeln, som Hillevi Larsson uttryckte det: Fusk är alltid fusk, och fusk ska naturligtvis beivras. Däremot är det inte olagligt att ha en F-skattsedel. Jag tror att man måste hålla en skillnad där. F-skattsedeln ska vara kopplad till att det finns rätt intyg - att man har en god ekonomi och betalar skatter, oavsett vilket land man kommer från - för att ha F-skattsedel. Den ska vi nog ändå ha kvar. Herr talman! Det omvända är väl diskussionen om låga priser. När det gäller taxi brukar debatten snarare handla om extremt höga priser, inte om extremt låga priser. Men där har vi redovisningscentralerna.
Herr talman! Jag konstaterar att jag ännu inte har fått svar från statsrådet. Vill hon verka för att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige? Det är en väldigt grundläggande frågeställning. Det som pågår inom transportnäringen kan nämligen få spridningseffekter också till andra branscher, med lönedumpning och dåliga sociala villkor. Jag delar statsrådets uppfattning att detta är ett brett område som också handlar om skatt och justitiefrågor. Jag vill gärna göra ett medskick till när du träffar Anders Borg nästa gång. Riksdagen har tagit ett initiativ och vill ha en utvärdering av F-skattemodellen både när det gäller intäktsresurs till nationen för att säkra välfärd och när det gäller den verkan det har på arbetsrätten. Jag har ställt en skriftlig fråga, och jag konstaterar att det inte verkar finnas någon skyndsamhet på detta område. Det är beklagligt att regeringen har oerhört bråttom på några områden. När man inledde sitt regeringsinnehav sänkte man omedelbart a-kassan och försämrade sjukförsäkringen, med katastrofala följder. Det gick snabbt, och det får vi rätta till i efterhand. När vi påvisar stora sociala missförhållanden, branscher i kris och ett stort ekonomiskt misstag om vi inte får in dessa resurser till landet har man dess värre inte så bråttom.

Herr talman! Vi kräver kollektivavtalsliknande villkor för alla som kör i det här landet, oavsett var man kommer ifrån. Man ska ha sjysta villkor. Catharina Elmsäter-Svärd talar om beställaransvar. Ändå finns det exempel på stora, seriösa företag i det här landet - det finns till och med myndigheter och kommuner - som utnyttjar dessa chaufförer under slavliknande förhållanden. Det gör de eftersom de anlitar någon som anlitar någon annan som anlitar någon annan. De har alltså inte koll på läget. Så kan vi inte ha det. Detta måste åtgärdas, och det måste åtgärdas omedelbart. Vi har krävt en nationell samordnare eftersom vi ser att det behövs. Jag kan också mycket väl tänka mig en myndighet, men i första hand ska det vara en nationell samordnare. Det har nämligen gått så långt att de tillfälliga yrkestransporterna på väg utnyttjas. Man följer inte reglerna. Det finns som jag har sagt tidigare chaufförer som blir utnyttjade. Dessutom har det visat sig att polisen silar mygg och sväljer kameler. De blir nämligen uppgivna. De vet att de hinner få fast en svensk seriös åkare även om det bara rör sig om ett fel på en lampa, men det gäller inte om de sätter fast någon som hinner lämna landet innan åklagaren har hunnit ställa denne inför domstol. Därför ger polisen upp och ledsnar. Det finns exempel på poliser som jobbar stenhårt, men de ger ändå upp när de ser att det inte hjälper - trots att de satte fast den och den hann de inte sätta fast den personen i domstol. Det är alltså oerhört mycket som måste till, och det måste till snabbt.
Herr talman! Det spelar nog inte så stor roll hur många gånger vi debatterar denna fråga. Det visar snarare på angelägenheten. Jag tar också denna fråga på stort allvar. Jag tycker inte att det är okej i någon bransch att inte få spela efter de regler som de facto gäller. Sedan kan jag förstå dem som är kritiska, och jag kan förstå dem i branschen som kanske har väntat länge på att någonting ska hända. Faktum är dock att vi först måste veta hur det ser ut. Det finns spekulationer, åsikter och tankar om hur det ser ut, men vi behöver veta hur det ser ut för att vi ska veta vad problemen är och kunna göra något åt dem i rätt ordning. Därför gavs uppdraget till Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Det jag hör från arbetet där är att de inblandade parterna ju mer de sätter sig in i detta ser att det kan bli ett om möjligt större problem, inte minst när det sprider ut sig i det som är organiserad brottslighet på ett sätt de kanske inte har sett tidigare. Det är det första tecknet på att man vill göra någonting åt det. När det gäller cabotage och när det gäller yrkestrafik har tanken inom den europeiska gemenskapen varit att vi ska ha en inre marknad. Det tycker alla egentligen är bra i grunden. Alla stöder cabotaget på det sätt det är tänkt att vara. Jag vet att kommissionen nu har tittat på en egen rapport där man ser att den inre marknaden ändå inte blir tillräckligt bra. De är därför beredda att gå ytterligare steg framåt. Det är inte bara i Sverige vi står med dessa diskussioner, utan i takt med att ekonomin är sämre och alla länder tänker på sina arbetsmöjligheter kommer frågan upp. När det gäller beställaransvaret och att det finns de som utnyttjar och inte bara nyttjar var det därför lagstiftningen skärptes i höstas. Jag tror dock inte att informationen har nått ut fullt ut som den skulle. Min ambition är alltså att fortsatt jobba på detta och att, när vi får detta till hösten, skyndsamt återkomma. Jag är medveten om att det ändå kan upplevas som sent, men jag ska skyndsamt återkomma. Med detta vill jag säga tack för en bra debatt.